Fru talman! Enligt Lahja Exner målade jag framtidsutsikterna i dystra färger. Jag kan hålla med om att jag i viss mån gjorde det. Jag sade emellertid att utvecklingen f.n. är positiv. Det dystra i sammanhanget är socialdemokraternas inriktning på tekopolitikens område. Man minskar det generella stöd som äldrestödet är utan att ersätta det med någonting annat. Visserligen ökar man det selektiva stödet något, men inte i motsvarande grad. Dessutom är det på det sättet att det generella stödet kan utnyttjas av alla små företag. För dem är det nämligen mycket svårt att utnyttja det selektiva stödet. På en punkt är Lahja Exner och jag överens. Hon säger att äldrestödet kanske inte är världens bästa stöd. Äldre arbetare slutar ju så småningom och ersätts med yngre. När det gäller att finna ett annat sätt att få till stånd ett generellt stöd, som bättre kunde avspegla behoven i företagen, är jag beredd att medverka. Men det här är det bästa vi har f. n., och så länge får vi använda det. Sedan sade Lahja Exner att äldrestödet har konserverat utvecklingen i företagen. Jag vet inte vad hon egentligen menade med det. Stödet har möjligen ”konserverat” på så sätt att det inte blivit någon nedläggning, vilket hade varit alternativet. Redan i mitt inledningsanförande redogjorde jag för att många företag använt äldrestödet till att utveckla sig på det ena eller andra sättet. Man har investerat eller skaffat sig nya marknader — man har marknadsfört sina produkter på ett bättre sätt och därmed också vunnit nya marknader. Det är också därför som vi har en bättre situation. Naturligtvis har devalveringen och allt det här hjälpt till, men hade vi inte haft det här stödet, som infördes av den borgerliga regeringen, skulle vi inte ha haft en tekoindustri av det format som vi har. Ändå har vi inte vänt kurvan uppåt. Vi har en målsättning på 30 26 av det som tillförs den svenska marknaden, men vi ligger kanske på 20 96 eller någonting sådant. I varje fall har andelen inte ökat. Därför anser jag att det i dag inte finns motiv för att minska stödet, utan det bör vara kvar, så att de företag vi har kan leva vidare och fortsätta den positiva utveckling som vi faktiskt är inne i.

Fru talman! Lennart Brunander undrade vad jag menade med uttrycket ”konserverat”. Vad jag menar är att äldrestödet har konserverat, dvs. invaggat många företag i en falsk trygghet; de har generellt inte sett om sina hus och arbetat tillräckligt offensivt, eftersom man kunnat få detta stöd bara genom att fylla i en blankett. Detta har alltså haft en passiviserande effekt. Det var detta jag menade. Lennart Brunander påstod att alla företag kan få äldrestöd. Det stämmer inte riktigt med verkligheten. Precis som jag sade i mitt inledningsanförande beror det på ålderssammansättningen bland de anställda om ett företag får eller icke får äldrestöd. Därför är det viktigt att man försöker hitta metoder för att stödja olika typer av företag. Naturligtvis ger de offensiva stödåtgärderna, som till största delen kommer de stora företagen till godo men som inte är uteslutna för de små företagen, följdeffekter hos de små företagen. Det tar alltid litet tid innan detta kan avläsas i deras resultat — i orderingång osv. Men det kommer. Statistiska centralbyrån har i januari 1984 tagit fram branschstatistik. Dessa siffror för leveranser och orderingång, nedbrutna på delbranscher, är ganska intressanta. När det gäller leveranser har textilindustrin ökat med 1990, konfektion med 21 226, läder m.m. med 41 26, medan skoindustrin tyvärr minskat. Orderingången har för textilindustrin ökat med 14 92, för konfektion med 27 96, för läder med 35 96 och för skoindustrin med 3 7. Dessa procentuella förändringar mellan januari 1983 och januari 1984 är beräknade i löpande priser, där inflationsutvecklingen ingår. Om man bortser från inflationen är det plussiffror för alla delbranscher utom för skor. Dock är orderstocken större än i januari 1983, även för skoindustrin.
Fru talman! Jag skall i första hand ta upp den del i utskottets betänkande som berör överföring av medel från anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder till anslaget för regionala utvecklingsinsatser. Frågan har aktualiserats bl.a. i centerns partimotion nr 568 och i den av mig m.fl. undertecknade motionen nr 872, som i övrigt berör särskilda regionala utvecklingsinsatser i inre Småland och i södra Östergötland. Reservationerna 39 och 41 berör denna fråga. Jag skall också något kommentera reservation 34. Utskottsmajoriteten avstyrker att en överföring sker med motiveringen att medlen inte är utbytbara mellan de två anslagsformerna. Frågan är dock ingalunda av den arten att det bara gäller en teknisk överföring av medel mellan två anslag eller inte och om det är möjligt eller ej. I grunden gäller det att prioritera inom en totalt given budget. Det gäller att prioritera de insatser som med den givna förutsättningen ger den bästa effekten ur sysselsättningssynpunkt. En alltför ensidig satsning på AMS-åtgärder av tillfällig karaktär för att skapa mer eller mindre konstlad sysselsättning löser inte våra grundläggande sysselsättningsproblem. Insatser för att skapa varaktiga arbetstillfällen är i det fallet mer angelägna. Vi tycker således att regeringspolitiken på den punkten är alltför ensidigt inriktad på det kortsiktiga perspektivet. Vi vill i högre grad än vad som görs i regeringens budgetproposition prioritera långsiktiga insatser för att skapa varaktig och fast sysselsättning. Regionala utvecklingsinsatser främjar ett sådant syfte samtidigt som det ger en rättvisare fördelning av insatserna och en effektivare insats i den meningen att de regionalpolitiska utvecklingsinsatserna fångar in arbetslösheten där den procentuellt oftast är störst, nämligen i glesbygden.

Den varaktiga sysselsättningseffekten av de regionalpolitiska insatserna i form av glesbygdsstöd har visat sig vara betydande. Det har inte minst framkommit i den utvärdering av glesbygdsstödet under åren 1968-1982 som man nu gjort i en departementsstencil, DS I 1984:1, från industridepartementet. Av rapporten framgår bl.a. att ett betydande antal varaktiga arbetstillfällen har tillkommit i glesbygden samtidigt som servicen där har förbättrats. Sysselsättningen har ökat med 3,9 96 eller med totalt 9 000 sysselsatta mellan 1970 och 1980. Eftersom sysselsättningsfrekvensen i glesbygd redan i utgångsläget är låg krävs det även fortsättningsvis betydande och uthålliga insatser för att glesbygden skall kunna hävda sig på sikt. För att möjliggöra detta måste stödet till glesbygden bibehållas realt sett och helst öka, säger man vidare i utvärderingen. Bl. a. anser länsstyrelsen i Norrbottens län att resursbrist — redan i dag — är det största hindret för en utveckling av glesbygden. Det finns således välgrundad anledning att i högre grad än vad regeringen gör prioritera de regionala utvecklingsinsatserna vid den totala fördelningen av medel för att trygga och främja sysselsättningen. Det är vad som förutsätts bl.a. i motionerna 568 och 872. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 39 och 41. Sedan bara några ord om vad som sägs i utskottsbetänkandet beträffande min och Sivert Carlssons motion om en upprustning av vägnätet i Kalmar län med beredskapsmedel.

Jag måste säga att jag inte kan förstå hur det skall vara möjligt att öka insatserna för det enskilda vägnätet t.ex. i Kalmar län om den totala anslagsgivningen för detta ändamål minskas — för det är ju de facto vad regeringens förslag innebär. Jag konstaterar således att förutsättningarna för en upprustning av vägnätet i Kalmar län hade varit betydligt större med centerpartiets förslag i motion 414, vilket innebär högre bidrag totalt till enskilda vägar än vad regeringen föreslår. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 34.

Herr talman! Intresset efter drygt fem timmars debatt är kanske inte precis på kokpunkten, och de som tidigare har debatterat teko har gått sin väg. Men den tidigare debatten uppkallar ändå mig som vpk-talesman till några kommentarer rörande äldrestödet, eftersom vpk ju har en reservation om en mer dämpad nedtrappning. Jag tror att det är farligt att bara tolka verkligheten utifrån den situationen att man har ett tillfälligt uppsving i ekonomin — och att det också regnar en smula på tekoindustrin när andra industrier har ett uppsving. Alla prognoser tyder ändå på att de ekonomiska konjunkturkurvorna någon gång under 1985 eller 1986 återigen kommer att blir mer problematiska. Då bör man ha i minnet att tekoindustrin är en typisk konsumtionsvaruindustri och att de problem som nu döljs av det tillfälliga relativa högvattnet då åter kommer upp i dagen. Mot den bakgrunden menar vi att man trots allt bör gå försiktigt fram när man trappar ned äldrestödet. Att det så småningom måste bort är också vi överens om. Men vi hävdar att det är klokast att inte göra den processen för snabb — innan man ser hur det går med konjunkturen under nästa år. Lahja Exner tog upp en kritisk granskning av äldrestödet och dess effekter och funktion. Det ligger mycket i vad hon säger i och för sig. Äldrestödet var från början egentligen ett slags socialt skydd. Det infördes inte primärt för att förändra industrins struktur eller för att främja de tekniska framstegen, utan för att det inte skulle bli alltför omfattande avskedanden av speciellt de äldre kvinnliga arbetarna. I det avseendet har nog stödet gjort en viss nytta — det tror jag inte vi kommer ifrån. Det är klart att man kan säga att stödet fördelas litet snett på grund av att det har med åldern hos de arbetande i de olika företagen att göra, men detsamma gäller andra stödformer inom detta område, som också innebär sådana snedfördelningar. Vi var från vpk:s sida inga entusiaster när det gällde att införa äldrestödet. Vi såg det som en nödåtgärd. Det finns anledning att i dag erinra om att det i den debatt som då fördes var vpk som hävdade att stöd till tekoindustrin skulle avse försök att få fram nyheter och satsningar på framtagande av nya typer av material, inte minst sådana material som hade inhemsk råvarubas, t.ex. rayon. Vi hävdade också att man borde ta fasta på de idéer inom tekoindustrin som fanns hos olika grupper av anställda, som på eget initiativ försökte starta kooperativ. Vi menade också att man borde se tekoregionernas problematik inte bara som en tekoproblematik utan som en allmän regionalproblematik och utarbeta utvecklingsprogram för alternativ sysselsättning i de regionerna. Slutligen ansåg vi att den statliga tekokoncern som hade skapats under 1970-talet borde ha kunnat användas som en spjutspets i denna förnyelse och utveckling. Vi menade också att det var mycket väsentligt att de anställda kom till tals, att deras kompetens och idéer kunde befrukta den vidare utvecklingen, eftersom vi såg det som en nackdel att de privata kapitalägarna inom tekobranschen inte hade svarat mot sådana krav på det sätt som man borde ha kunnat förvänta sig. När vi framförde dessa synpunkter vann de emellertid inget gehör, vare sig hos de borgerliga eller hos socialdemokraterna. Det är mot denna bakgrund man skall se det faktum att vi nu, litet grand som en nödfallsåtgärd, ändå vill dämpa takten i nedtrappningen av äldrestödet. I brist på andra typer av åtgärder, och med hänsyn till hur enkelriktat det nya s.k. offensiva stödet är, kan det finnas skäl att gå försiktigare fram. Jag tror inte att man skall hänge sig åt illusionen att tekoindustrin — det gäller även andra industrier — skall kunna exportera sig ur alla problem. Därtill är konkurrensen på den internationella marknaden alltför hård, även om det har funnits vissa framgångar på detta område. Til syvende og sidst måste man ta ställning till det som sker på den inre marknaden. Dit hör frågorna om vilken grad av protektionism som vi måste ha på detta område ifall vi över huvud taget vill bevara en tekoindustri och hur mycket vi måste stödja tekoindustrin om vi vill bevara den utan protektionism. De som i ett tidigare skede inte ville acceptera vpk:s tankar och idéer skall inte nu kritisera oss för att vi vill gå försiktigare fram när det gäller avvecklingen av ett stöd som vi aldrig har varit några entusiastiska anhängare av men som vi nu menar inte bör avvecklas alltför snabbt. Med detta, herr talman, vill jag upprepa det tidigare framställda yrkandet om bifall till reservation 45.

Herr talman! När det gäller förutsättningarna för utvecklingen på arbetsmarknaden liksom arbetsmarknadspolitikens inriktning har de tre ickesocialistiska partierna framfört gemensamma reservationer. Vi delar på dessa områden inte den arbetsmarknadspolitiska bedömning som regeringen för fram i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21. Elver Jonsson har före mig redovisat och klargjort folkpartiets alternativ. Jag kommer att närmast kommentera några av de reservationer som folkpartiet står bakom. Reservation 33 berör den demografiska databasens filialer i kommunerna Pajala, Jokkmokk och Jörn. Folkpartiet har på detta område samma uppfattning som motionärerna, bl.a. Rune Ångström, när det gäller betydelsen av en fortsatt verksamhet vid demografiska databasens filialer i de tre nämnda kommunerna. Filialerna bidrar till att ge sysselsättning åt lokalt bunden arbetskraft på orter med betydande arbetslöshetsproblem. Det innebär även en ökad differentiering av arbetsmarknaden i dessa glesbygdskommuner. Samtidigt finns det, vid sidan om den centralt prioriterade forskningen, ett stort behov av det arbete som här bedrivs. Arbetet är dessutom väl lämpat för lokalisering till de orter där arbetet nu bedrivs. Med hänsyn till dels de forskningspolitiska, dels de sysselsättningspolitiska motiven för verksamheten bör de tre registreringscentralerna permanentas, enligt vår uppfattning. Regeringen bör skyndsamt återkomma med förslag på detta område. Herr talman! Reservation 39 berör överföring av medel till anslaget Regionala utvecklingsinsatser. Statistik visar på uppseendeväckande skillnader i arbetslöshet mellan de olika länen. Norrbotten är den relativa arbetslösheten mer än dubbelt så hög som i landet som helhet. Även i Värmlands och Kristianstads län är arbetslöshetssiffrorna ca 50 76 högre än genomsnittet för landet. Mot denna bakgrund är besvikelsen över regeringens passivitet i de mest drabbade regionerna mycket omfattande. Jag vill påminna om de löften som socialdemokraterna uttalade i den senaste valrörelsen. Vi vet att samtliga Norrlandslän, men även län som Värmland och Västmanland, har drabbats mycket hårt av den alltmer tilltagande arbetslösheten. Detta visar att det inte räcker med stora ord och stora åthävor, utan det som behövs är en aktiv och målmedveten näringsoch arbetsmarknadspolitik. Det är endast insatser på det området som kan hjälpa till att minska arbetslösheten, icke minst i problemlänen. Det är därför förvånande och mycket överraskande att den ena socialdemokratiske talaren efter den andra här i dag har försökt göra gällande att arbetslösheten har minskat. Det är ändock ett faktum att den öppna arbetslösheten under 1982 var drygt 2 90. I dag är den öppna arbetslösheten drygt 3 20. Jag kan därför inte förstå med vilken matematik man kan räkna fram att arbetslösheten skulle ha avtagit. Tvärtom är det en mycket besvärande situation i många av de län som jag redan tidigare har nämnt. Jag kan ta mitt eget län, Västmanlands län. Där finns kommuner som Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg där man har en mycket besvärande arbetslöshetssituation, med siffror som i många fall närmar sig dem som är aktuella för det hårt drabbade Norrbottens län. Folkpartiet har i sin partimotion om den ekonomiska politiken presenterat sin syn på hur denna bör utformas för att skapa goda villkor för fortsatt expansion inom näringslivet och möjligheter att återgå till den fulla sysselsättningen. Därutöver kommer det emellertid att finnas behov av riktade insater för att stärka näringslivet i vissa regioner och även där skapa ökad sysselsättning. Vi anser att de regionalpolitiska insatserna bör vara så generella som möjligt. Detta innebär t.ex. att ett förhållandevis fast regelsystem bör råda inom regionalpolitiken. De utvärderingar som gjorts visar enligt vår uppfattning att stöd enligt sådana fasta regler är mycket mer verkningsfullt än t.ex. ett företagsstöd som beslutas från fall till fall. Vi anser'också att de regionalpolitiska insatserna måste prioriteras till de områden i landet som har de svåraste problemen och som jag tidigare varit inne på. Effekten kan annars bli att insatserna fördelas över hela landet i sådan omfattning att de stora regionala obalanserna består och konserveras. Anslaget till regionala utvecklingsinsatser har visat sig ge goda möjligheter att skapa fler arbetstillfällen på ett sätt som från regionalpolitisk synpunkt är särskilt angeläget. Genom att anslaget kän användas till att vidmakthålla och främja de i glesbygderna verksamma småföretagen, däribland företag inom hantverk liksom inom jordoch skogsbruk, skapar man i själva verket en sysselsättning med goda utsikter att bli bestående, och man gör detta till en kostnad som är lägre än kostnaden för de mer kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska insatserna. De aktuella medlen är också mycket eftertraktade. Folkpartiet föreslog därför för ett år sedan att innevarande budgetårs anslag skulle räknas upp med 150 milj.kr. för att ge möjlighet till det vidgade utrymme som behövdes för ökade utvecklingsinsatser i glesbygderna. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande på denna punkt. Det är bara att beklaga att varken socialdemokraterna eller moderaterna var beredda att ställa upp bakom denna välmotiverade insats för att på ett aktivt och resultatmässigt bra sätt bekämpa sysselsättningsproblematiken. Vi kan i dag konstatera att medlen för innevarande budgetår redan tagit slut i vissa län. Det gäller bl.a. de mest krisdrabbade länen, där behovet av insatser är osedvanligt stort. Mot denna bakgrund är det förvånande att regeringen åter försummar att bygga ut och förstärka anslaget för utvecklingsinsatser i länen. Regeringens förslag innebär i stället att anslaget i realiteten urholkas, samtidigt som larmrapporter från de mest utsatta länen kommer i en jämn ström. Folkpartiet kan inte acceptera en sådan utveckling, som i första hand drabbar de mest utsatta delarna av landet. Vi föreslår att anslaget räknas upp med 150 milj.kr. Medlen bör föras över från anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 39 liksom till de övriga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Det hedrar herr Bergdahl att han inte har glömt bort sitt tidigare hemlän, men jag vill ändå säga att det nu är länge sedan herr Bergdahl hade kontakt med länet. Han talar om att man kände stor oro inför den socialdemokratiska politiken, men jag tror att man i mycket få län kände en sådan befrielse i samband med regeringsskiftet som man gjorde i Norrbotten, där man hade kunnat konstatera hur utvecklingen blivit. Av länsarbetsnämndens rapport framgår klart och tydligt att utvecklingen nu har förbättrats. Det nya rekryteringsstödet har t.ex. givit ett mycket gott resultat. 700 arbetstillfällen har skapats i länet för ungdomar som under flera år inte har kunnat placeras på den öppna arbetsmarknaden. Antalet varsel har minskat. Länets basindustrier ser ljusare på sin framtid. SSAB fortsätter att ersättningsrekrytera. Man går igenom läget punkt för punkt. Fortfarande har vi en högre arbetslöshet i Norrbotten är vad man har i riket i genomsnitt, men det är ändå en markant förändring. Rapporten slutar med en uppgift om att arbetslösheten bedöms minska mer än normalt under våren genom en allmän förbättring av konjunkturen och därmed ökad efterfrågan på arbetskraft. Men man varnar också i rapporten och säger att det är viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna blir minst lika stora som under innevarande budgetår för att inte den öppna arbetslösheten skall öka. Det är en av anledningarna till att vi socialdemokrater inte har kunnat gå med på att minska anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder. Vi behöver en hög beredskap, och vi behöver pengar för att kunna förverkliga den.

Herr talman! Frida Berglund säger sig konstatera att det inte skulle finnas någon oro när det gäller sysselsättningen i Norrbotten. Jag vill försäkra Frida Berglund att jag har jämna och ordentliga kontakter med det länet. Jag vet alltså hurdan situationen är. Det är inte bara så att det finns en oro utan det finns en stor och djup oro över utvecklingen när det gäller sysselsättningen. Jag tycker inte, Frida Berglund, att vi skall försöka dölja detta eller på något sätt manipulera bort siffrorna i detta sammanhang. Vi måste se verkligheten som den är, och jag tror inte att det gagnar människorna uppe i Norrbotten att vi försöker prata oss ifrån den här problematiken. Om man kände det som en befrielse att det blev ett regeringsskifte 1982, tror jag att den ”befrielsen” för många norrbottningar har övergått till en oro över att utvecklingen inte har blivit så som socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 1982. Jag tror att det är viktigt att vi gör det konstaterandet, Frida Berglund, att om arbetslösheten var drygt 2 96 1982 och drygt 3 70 1984, har det inte skett en utveckling i rätt riktning, utan situationen har försämrats. Jag tycker som sagt inte att vi på något sätt skall försöka manipulera bort sådana sifferbevis. Låt oss hålla oss till verkligheten, se allvaret som det är och gemensamt ta oss an problemen och försöka rätta till det som inte är bra i dag.
Herr talman! Jag sade inte att det inte finns någon oro över arbetslöshetssituationen, utan vad jag sade var att det inte finns någon oro över regeringens politik. Man tror att den socialdemokratiska regeringen är mer intresserad av och har större förutsättningar för att rätta till sysselsättningsproblematiken i vårt län. Om man ser på utvecklingen den senaste tiden och på vad som hände under de borgerliga åren, finner man att vi faktiskt har en bättre situation i dag och att vi ser mer positivt på framtiden. Vi har fortfarande höga arbetslöshetssiffror. Vi kan inte acceptera dem, men vi har ändå på ett år sänkt arbetslösheten från 6,3 9 till 5,8 90. Jag tror att det är viktigt, som Hugo Bergdahl säger, att vi försöker göra gemensamma ansträngningar för att lösa problemen. Vi har tidigare talat om att det är viktigt att man har en ekonomisk politik i botten som gör det möjligt att klara sysselsättningen. Med en ekonomi i kaos kan man inte lösa sysselsättningsproblem och andra sociala problem. För oss i Norrbotten är det mycket angeläget att vi inte frånhänder oss möjligheterna att styra utvecklingen. Jag vill inte alls säga att vi inte är oroliga — så länge arbetslöshet råder kommer det också att finnas oro. Men man kan känna olika hög grad av oro. Vi upplevde under de borgerliga åren att de styrande litade till att marknadskrafterna skulle lösa problemen, och vi vet att man under sådana förhållanden aldrig får någon regional balans. Jag framhöll tidigare att vi i vårt län fortfarande anser att det där behövs arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta är också en av orsakerna till att vi inte vill minska anslagen till bl.a. beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning.
Herr talman! Det är viktigt att konstatera att man under den ickesocialistiska regeringstiden gjorde mycket stora arbetsmarknadspolitiska insatser för att ge sysselsättning åt de många arbetslösa. Men självfallet kunde vi inte, lika litet som socialdemokraterna kan det, under en kort tidsperiod komma till rätta med hela denna problematik. Det är inte bara Norrbotten som har dystra arbetslöshetssiffror att visa upp. Det är minst lika alarmerande att sådana siffror börjar redovisas också i andra delar av vårt avlånga land, ofta i landsdelar där vi tidigare inte har kunnat registrera någon mer omfattande arbetslöshet. Jag har i detta sammanhang pekat t.ex. på Kristianstads län och på Västmanlands län, där man har en oroande utveckling. Om genomsnittssiffrorna för arbetslösheten i vårt land under tiden 1982-1984 har utvecklats från drygt 2 90 till drygt 3 96, tycker jag inte att man skall skönmåla genom att säga att utvecklingen nu går i rätt riktning. Jag vill tvärtom hävda att utvecklingen fortfarande går i felaktig riktning.

Herr talman! Jag har i en motion till riksdagen föreslagit att man skulle göra en insats för att lindra den stora ungdomsarbetslöshet som vi har i Värmland. Mitt förslag är inte särskilt uppseendeväckande, utan snarare en naturlig följd av en omtanke om den värmländska ungdomens trygghet. Motionen värnar om ungdomarnas möjlighet att själva skaffa sig sin utkomst isitt hemlän. En annan utgångspunkt för motionen är att ungdomarna måste ses som en resurs, som en tillgång för ett samhälle och icke som en belastning. Det finns naturligtvis fler skäl till att det är nödvändigt att skriva en särskild motion om den råa ungdomsarbetslöshet som råder i Värmland, men jag tycker faktiskt att det räcker med de motiv som jag här angivit. Hade utskottsmajoriteten liksom jag ansett att det i sig för ett samhälle har ett värde att pröva alla möjliga vägar att ta till vara den styrka och skaparkraft som ungdomarna har, skulle man ha prövat motionens förslag på ett i sak seriöst sätt. Nu viftar man bort förslaget med hänvisning till att verksamheten i ungdomslag minsann skall följas upp under kommande höst. Ja, det finns säkerligen anledning att följa upp den verksamheten, men en utvärdering av denna är ju inte applicerbar på det förslag som jag ställt i motionen. Det vore ärligare och rent av anständigare om man rent ut sade att man inte var intresserad av möjligheten till en fylligare analys genom tillgång till ytterligare verksamhetsformer för ungdomarna. Det förslag till åtgärder för den värmländska ungdomen som jag har lagt fram, som ungdomarna i övriga landet skulle ha gott av efter en utvärdering av provverksamheten, går i korthet ut på följande. Man skulle genomföra en provverksamhet under perioden augusti 1984— december 1985 i Värmlands län. Man skulle be att länsarbetsnämnden fortlöpande utvärderade verksamheten. Man skulle vidare utforma provverksamheten på sådant sätt att den innebar vissa förändringar jämfört med lagen om ungdomslag: — Ungdomslagen skulle utvidgas till att omfatta ungdomar mellan 16 och 20 år som inte utbildas eller har fast arbete. — Det skulle vara en normal arbetstid om åtta timmar per dag. — Man skulle främja arbete i offentlig verksamhet men även i privat. Vid arbete i privata företag skulle en summa motsvarande halva lönekostnaden betalas av företaget, och vid arbete i offentlig verksamhet har jag föreslagit att 100 96 skulle utgå som statsbidrag till lönekostnaderna. Jag har exemplifierat möjligheter till finansiering. Detta hade kunnat vara ett ytterligare komplement till den utvärdering som man nu har för avsikt att göra när det gäller den ungdomslag som i dag gäller. Det hade kanske också varit intressant att pröva den här verksamheten i Värmlands län, eftersom länet har en speciell struktur och speciellt hög ungdomsarbetslöshet. Men det fanns alltså inget intresse för detta från utskottsmajoritetens sida, och det är beklagligt. Jag vill i alla fall yrka bifall till reservation 11 vid detta betänkande.

Herr talman! Det förs en viss debatt om var svårigheterna är störst, och man hör talas om att områden som har svårigheter finns överallt. Den som under några år har följt glesbygdsdelegationens arbete som ledamot har fått klart för sig hur stora svårigheterna är i vissa glesbygder. Perspektivet blir helt annorlunda om man gör besök t.ex. i Pajala, i Muonionalusta och Junosuando, där nästan hälften av invånarna i en församling kan vara pensionärer eller på gränsen till det. Då står det klart att det blir mycket viktigt med de rätta åtgärderna, att de sätts in med de rätta metoderna, och att de distrikt som är rätt informerade får vara med och lämna viktiga upplysningar. De medel som kan frigöras för att öka sysselsättningen skall brukas så, att de ger den största effekten. Vi har i glesbygsdelegationen jagat halva och hela årsverken och menar att det är en oerhörd framgång om man kan lyckas med detta. Vi vet, att om man får tag i de rätta personerna och de rätta medlen, kan det bli en kedjeeffekt som är ytterst värdefull. Jag är en av undertecknarna av motion 1928 som utskottet behandlar i sitt betänkande på s. 100 och avslår under mom. 80. Även om utskottet meddelar att det senare skall ta upp denna fråga, vill jag redan nu understryka att jag i stort sett delar de synpunkter som framförs i reservation 39. Men när det nu kan föreskickas att det mycket snart kommer att hända någonting som gör att det blir en lösning i den riktning jag önskar, kan jag rösta enligt utskottsmajoritetens förslag. Men jag menar att det är avgjort fel när utskottet skriver ”att regeringen gjort en lämplig avvägning mellan dessa båda typer av åtgärder”, nämligen det som utskottet kallar långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Jag är inte alls övertygad om det. Mina resor med glesbygdsdelegationen, och kanske lika mycket mina tidigare resor med mineralpolitiska utredningen, har kraftigt förstärkt den uppfattning som jag som bofast i ett nordligt län länge haft, nämligen att de medel som ställs till länsstyrelsernas förfogande för regionala insatser är viktigare än de som satsas på vissa andra arbetsmarknadsåtgärder dels för att det ofta blir satsningar som har större förutsättningar att lyckas och ge bestående effekter, dels för att det blir billigare. För att belysa detta skall jag citera något av vad länsstyrelsen och . landstinget i Västerbottens län nyligen anförde när man begärde att få ytterligare medel för regionala utvecklingsinsatser. Man begärde i en skrivelse i slutet av förra året att få 10 milj.kr. och beviljades den 1 mars i år 1 milj.kr. I skrivelsen från Västerbotten finns det några rader som enligt min mening är värda att beakta och som jag hoppas att utskottet senare kommer att beakta. Jag hoppas nämligen att utskottet inom kort på nytt tar upp den här frågan. Så här skriver länsstyrelsen i Västerbotten. ”Dagsverken som utförs av glesbygdsmedel blir genomsnittligt billigare för staten än AMS-dagsverken. Till skillnad från AMS-dagsverken så ger glesbygdsmedlen möjligheter till varaktiga arbetstillfällen. Enligt vår mening bör därför AMS-medel kunna omfördelas till anslaget för glesbygdsmedel. Om ytterligare 25 miljoner kronor skulle kunna användas till glesbygdsstöd skulle därigenom ca 250 nya sysselsättningstillfällen kunna skapas i glesbygder.” Det är för mig en hisnande hög siffra när jag vet vad en enda arbetsplats kan betyda. Därför är min förhoppning att det skall ske någonting och att det skall ske snart.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att Frida Berglund påstod att regimskiftet 1982 innebar en befrielse för människorna i Norrbotten. Eftersom jag har haft förmånen att besöka Norrbotten och dess inland flera gånger under det senaste året, kan jag bara konstatera att inställningen till den nuvarande regeringen och dess politik inte är så positiv som Frida Berglund ville göra gällande i sin replik för en stund sedan. Jag skulle vilja uppmana Frida Berglund att tala med människorna i Svappavaara, som före valet blev lovade att få behålla sina arbeten i gruvan. De känner det nog inte som någon befrielse att det blev ett regimskifte 1982, snarare tvärtom. Jag har svårt att förstå Frida Berglunds negativa inställning till att flytta över pengar från anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder till länsanslag, pengar som kan användas till varaktiga arbeten. Det är glädjande att konstatera att en enig malmfältsutredning har föreslagit att vissa procent av de medel som i dag avsätts till sysselsättningsskapande åtgärder i Norrbotten skall ställas till länsorganens förfogande för fasta arbeten. Herr talman! Jag tyckte att det fanns anledning att göra denna markering gentemot Frida Berglunds kategoriska uttalande om hur bra det är i Norrbotten efter regimskiftet.

Herr talman! Det moderna samhället förutsätter snabba och smidiga betalningsformer. Sverige ligger mycket långt framme på området för banktjänster till allmänheten. Bankerna erbjuder nu möjligheter till kontantuttag dygnet runt och till betalningsförmedling över eget bankkonto. För några månader sedan öppnades de första bankkontoren utan disk och nästan helt utan kontanter, där kunderna själva genomför transaktioner med hjälp av datateknik. Utvecklingen mot rationella betalningsrutiner ligger naturligtvis i medborgarnas intresse. Den motverkas dock av att betalningar till och från staten styrs av otidsenliga regler. I ett stort antal motioner till årets riksmöte från borgerligt håll föreslås åtgärder för att modernisera förhållandena på detta område. Problemen sammanhänger med postens monopolställning och statens | traditionella favorisering av postgirot och PK-banken. Samtidigt som utvecklingen i andra demokratier går mot en privatisering av vissa posttjänster, slår finansutskottets socialistiska ledamöter vakt om de statliga institutens företrädesrätt vid statliga betalningar. | Vi borgerliga utskottsledamöter framhåller i reservation 1 att en väsentlig förutsättning för rationella och bekväma betalningsrutiner är att fri konkurrens skapas mellan olika institutioner och betalningsformer. Såväl formella som praktiska hinder för en sådan konkurrens måste därför snarast undanröjas. Avsikten är naturligtvis inte att all betalningsförmedling skall ske i privat regi men att olika betalningsförmedlare — såväl statliga som enskilda — skall kunna arbeta på lika villkor, vilket ligger i allmänhetens intresse. Beträffande det borgerliga kravet att upphäva postgirots och PK-bankens särställning säger sig utskottsmajoriteten inte vilja utesluta en översyn. Det sägs i betänkandet att denna kan ske i samband med att en arbetsgrupp inom regeringskansliet nu utreder hanteringen av de statliga betalningarna och den statliga uppbörden i postgirosystemet. Efter beslutet om en partiell privatisering av PK-banken har väl denna prövning tett sig ofrånkomlig, även från socialdemokratisk synpunkt. I och med att PK-banken börsintroduceras skärps kravet på likställighet med övriga affärsbanker. Det är min förhoppning att det medgivande som ligger i utskottsmajoritetens skrivning öppnar vägen för en så snabb förändring att vi inte skall behöva ha en ny debatt i denna fråga om ett år. Beträffande reglerna för olika statliga inoch utbetalningar vill utskottsmajoriteten inte ha någon förändring i förhållande till nu rådande ordning. Men det är ju egentligen alldeles obegripligt att det inte skall vara möjligt att betala arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt på banken när det går att göra så med inkomstoch förmögenhetsskatter. Alldeles särskilt halsstarrigt ter sig motståndet mot att låta överskjutande skatt utbetalas direkt till ett personligt konto. Som det nu är får man en utbetalningsavi som kan lösas in hos posten eller i bank. Men utsändning via posten är en onödig omgång, som leder till extra kostnader för statsverket och ränteförluster för betalningsmottagarna. Inte bara besparingsskäl utan också säkerhetsaspekter talar för en övergång till en kontantlös betalningsmetod. Brottsförebyggande rådet har påpekat att återbetalningen av över skjutande skatt är den största punktutbetalningen på året. Men om den skattskyldige i samband med självdeklarationen uppger ett kontonummer, kan eventuellt överskjutande skatt utbetalas direkt till detta. Denna metod, som tillämpas i grannländer med gott resultat, sparar tid, är betydligt säkrare och får dessutom en viss sparstimulerande effekt. Vid utbetalningen av löner och pensioner, liksom av vissa statliga bidrag, bör mottagaren själv få bestämma till vilket konto pengarna skall betalas. Förutom strävan att genom ökad valfrihet underlätta för medborgarna talar härför de besparingsmöjligheter som uppkommer för statsverket om olika betalningsförmedlare får konkurrera om uppdragen. I en särskild reservation återkommer utskottets moderata ledamöter till vårt krav från förra året, att statens kassahållning skall förbättras genom att betalningsöverföringen till statsverkets checkräkning i riksbanken påskyndas. Genom att man undviker att medlen blir liggande några dagar hos postgirot skulle räntekostnaderna på statsskulden kunna nedbringas med över en halv miljard per år. Utskottsmajoriteten medger att det finns tekniska möjligheter att minska genomloppstiden men oroar sig för hur en sådan förändring skulle påverka postgirots affärer. Vi moderater anser att alla möjligheter till besparingar i statsverksamheten måste tas till vara utan hänsyn till om man därmed minskar möjligheten till lättförtjänta vinster i något statligt monopolföretag. Utskottsmajoriteten tycks ha viss förståelse för denna ståndpunkt, eftersom den trots allt uttalar att arbetsgruppen i kanslihuset skyndsamt bör undersöka möjligheterna att genomföra en snabbare hantering av de statliga betalningarna. Herr talman! Sammanfattningsvis spårar jag en tendens till att regeringspartiets talesmän, trots att det stöter på ideologiskt motstånd, börjar inse betydelsen av att rationalisera rutinerna för betalning till och från staten. Men just därför att statliga monopol är socialdemokraternas livsluft måste vi från den borgerliga sidan verka pådrivande och återkomma med våra förslag till dess ändringar kommer till stånd.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

Herr talman! I betänkandet om betalningar till och från staten behandlas frågor som vi har diskuterat flera gånger tidigare här i kammaren. Nu liksom tidigare avvisar majoriteten i finansutskottet förslagen om att mer rättvisa och konkurrensneutrala regler för statens inoch utbetalningar skall införas. Utskottsmajoriteten vill inte heller mjuka upp postgirots och PK-bankens särställning och monopol i fråga om de statliga betalningsströmmarna. Utskottet motiverar sitt yrkande om avslag på de motioner som vill låta bankerna få samma förutsättningar i samband med de statliga betalningarna som postverket bl.a. med att postverket inte skulle kunna bibehålla den nuvarande strukturen på postkontoren, om verket inte helt fick handha betalningsströmmarna från staten. Vissa postkontor liksom lantbrevbäringen skulle behöva läggas ned, säger man. Jag tycker det verkar som en form av utpressning när utskottet anför detta som argument för sitt avstyrkande av förslaget att låta också bankerna tillhandahålla denna service. Även bankerna är ju väl utbyggda och omfattar många små kontor ute på landsbygden. Det är här fråga om att låta de människor som utför sina affärstransaktioner via bankerna få anlita dessa också för betalningar som går till staten. För många mindre och medelstora rörelseidkare — bl.a. inom jordbruksnäringen —- innebär den nuvarande bestämmelsen om betalningar enbart via postgirot en onödig administrativ belastning och som regel även kostnader. I motion 2141 har Rolf Andersson och jag tagit upp denna aspekt. Även vid behandlingen av likartade motioner från centerhåll vid föregående års riksmöte avstyrkte finansutskottet motionskravet. Utskottet anförde att man noterat att den enligt vår uppfattning väsentligaste olägenheten med att utnyttja postgirot, nämligen att det leder till ränteförluster för företagen, hade bortfallit i och med att medel på postgirot numera är räntebärande. Detta är enligt vår uppfattning ett felaktigt påstående. Vi anförde inte bara räntekostnaderna som motiv för vårt förslag, utan framför allt det krångel det innebär för företagen när de måste använda två olika betalningsvägar. Den ränta som postgirot erbjuder är dessutom mycket blygsam, f. n. endast 5 90, medan räntan vid utnyttjande av checkräkningskredit uppgår till omkring 13 20. Under den tid som betalningen behandlas av postgirot utgår f. ö. ingen ränta över huvud taget. Nu säger majoriteten i finansutskottet att dessa frågor får ses i ett sammanhang. Genom att vissa lönsamma delar av betalningssystemet tas om hand av banksystemet förändras självfallet förutsättningarna för postverkets verksamhet. Utskottet hänvisar vidare till att man inom regeringskansliet arbetar på att minska kostnaderna för statliga utbetalningar och skapa möjligheter till rikstäckande postservice och betalningsförmedling. En avgörande förutsättning för detta, konstaterar man i budgetpropositionen, är att staten utnyttjar sitt eget betalningsförmedlande institut. Vi kan, herr talman, inte dela den uppfattningen. Som jag tidigare framhållit måste det vara av värde att statliga inoch utbetalningar kan ske också via bankerna, så att man på det sättet får en bättre serviceverksamhet och ett ännu större nät av betalningsförmedlingar.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

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1983/84:29 behandlar frågan om betalningar till och från staten. Det är en fråga som vi har haft uppe vid flera tillfällen. Den tycks vara seg och tenderar att bli en klassiker. Betänkandet behandlar sex motioner som är väckta av borgerliga ledamöter och gäller frågan om betalningsförmedling och PK-bankens monopolställning. Jag skall säga några ord om postverket och dess uppgifter i samhället. Postverket har en central ställning i samhällets infrastruktur på betalnings området. Man kan säga att det är ett viktigt kommunikationsmedel. Postverkets betalningsförmedling har sedan postgirot startades för mer än 50 år sedan utvecklats starkt. I dag kommer ungefär en fjärdedel av postverkets rörelseintäkter från betalningsförmedlingen. Detta är en väsentlig förklaring till att det svenska postverket till skillnad från flertalet utländska postverk klarar sin verksamhet med egna intäkter. Detta skall vi naturligtvis vara mycket glada för. Sverige är ju ett glesbefolkat land. Vi har flera glesbygdsområden inom landet. Tack vare postverkets starka ställning har vi möjlighet att upprätthålla en rikstäckande service såväl när det gäller postkontor på mindre orter och i förorter som i glesbygder och även när det gäller lantbrevbärarlinjer. Det skulle naturligtvis inte vara möjligt, om man berövade postverket dess position. I motionerna kan man inte uppfatta några som helst synpunkter på hur man skall lösa de här problemen. Man är mest ute efter att bevaka andra intressen. Det är självklart att staten skall ha samma möjlighet som de privata företagen har att för sin service utnyttja de banker där de har sina ägarintressen. Om posten skulle mista de lönsamma bitarna, skulle det naturligtvis få mycket stora negativa konsekvenser för distributionen bl.a. på landsbygden. Vad som är svårast för mig att förstå i detta sammanhang är centerns totala uppslutning bakom moderaterna och de privata affärsbankerna i den här frågan. Centern vill ju alltid framstå som glesbygdens företrädare. Är det möjligen andra bankintressen som centern framför allt vill tala för i denna fråga? Jag menar att det här gäller en mycket viktig fördelningsfråga, som berör förhållandet mellan människor i glesbygd och i tätort, och vissa konton och bankaffärer får inte vara avgörande för hur man tar ställning i ett sådant sammanhang. I reservation nr 1, om postgirots och PK-bankens särställning, vill reservanterna avskaffa PK-bankens monopolställning såvitt avser förvaltning av postgiromedlen. Man åberopar att banken har börsintroducerats och skall likställas med övriga banker. Här måste dock framhållas att den nuvarande ordningen tillkom 1974 genom sammanslagning av Postbanken och Kreditbanken, varvid den nya PK-banken övertog Postbankens tillgångar och skulder. Om PK-banken inte längre skulle få förvalta postgiromedlen, skulle det ha stor betydelse för PK-bankens balansomslutning, eftersom dessa medel utgör en stor del av den totala omslutningen. Det är dock möjligt att formerna för den fortsatta förvaltningen av postgiromedlen bör utredas. I årets budgetproposition anmäler statsrådet Kjell-Olof Feldt att en arbetsgrupp inom regeringskansliet börjat se över hanteringen av de statliga betalningarna och den statliga uppbörden i postgirosystemet. Man får förutsätta att postgiromedlens förvaltning kommer att tas upp i denna arbetsgrupp. Med hänvisning till detta och vad jag inledningsvis har sagt yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. I reservation 3 pekar reservanterna på angelägenheten av att hanteringstiden för statens betalningar minskas för att därigenom räntekostnaderna på statsskulden skall kunna sänkas. Vad gäller utbetalningarna uppger riksrevisionsverket att utbetalningarna nu sker utan fördröjningar. Att uppnå någon tidsvinst är därför inte möjligt vid överföring från statsverkets checkräkning i riksbanken över postgirokonton. Vad gäller inbetalningar och överföringar till statsverkets checkräkningar finns möjligheter till betydande räntevinster genom en snabbare hantering. Redan förra året kunde konstateras att tekniska möjligheter förelåg att minska genomloppstiden för inbetalningar i det statliga redovisningssystemet. Jag vill också hänvisa till utskottets uttalande om den arbetsgrupp inom regeringskansliet — jag nämnde den nyss — som har till uppgift att göra en översyn av de statliga betalningarna och uppbörden, syftande till att minska kostnaderna. Utskottet förutsätter att arbetsgruppen skall bedriva sitt arbete skyndsamt, och därför finns ingen anledning att nu företa några av de åtgärder som föreslås i reservation nr 3. Jag yrkar avslag på denna reservation. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 29.

Herr talman! Under en följd av år har satsningar skett inom hela rättsmaskineriet för att bekämpa ekonomisk brottslighet. De s.k. ekorotlarnas uppbyggnad påbörjades under borgerliga regeringar. Inom polis-, åklagaroch domstolsväsendet har såväl personella som andra resurser, främst i form av utbildning, tillförts rättsväsendet. Särskilt angeläget har det varit att de utredningsmässigt svåra fallen av ekonomisk brottslighet kan hanteras av polisen. Antalet polismän som utbildas och arbetar med ekonomisk brottslighet har kraftigt ökat sedan mitten på 1970-talet. Regeringen föreslår nu att ytterligare 50 polismän skall sättas in mot den ekonomiska brottsligheten, men inte på så vis att ytterligare resurser tillförs utan genom omfördelning av polismanstjänster. Av flera skäl är detta principiellt tveksamt. Polisen har ansvar för att beivra all brottslighet. Polisen bör därför också i allt väsentligt få göra de bedömningar av prioriteringar som krävs för att på bästa sätt bekämpa brottsligheten. I ett läge där det av statsfinansiella skäl inte är möjligt att tillföra polisen några nya resurser, innebär varje prioritering av polisens insatser på ett område en motsvarande försvagning av någon annan del av polisverksamheten. I detta fall innebär det att antalet polismän i övervakningsverksamhet, dvs. fotoch bilpatrullerande poliser, kommer att minska. Herr talman! Man har svårt att frigöra sig från tanken, i synnerhet mot bakgrund av den flora av pressmeddelanden vi berikades med från justitiedepartementet i detta ärende vid budgetpropositionens presentation, att det mer är en fråga om att regeringen känner behov av att visa handlingskraft än att komma åt den ekonomiska brottsligheten i sak. Varför just 50 polismän? Finns det något sakskäl för denna runda och jämna siffra? Har rikspolisstyrelsen begärt en omfördelning? Finns det någon behovsberäkning? Nej, ingenting av detta. Det finns många behov som behöver tillgodoses inom polisen. Inte minst viktig är övervakningsverksamheten på gator och torg. Justitieutskottet har tidigare uttalat sig positivt om kvarterspolisverksamhet. Det finns otvivelaktigt ett starkt behov av ytterligare resurser. Vi moderater har, på det bristfälliga underlag som regeringen här presenterat, inte kunnat godta den föreslagna omfördelningen. Själva metoden är också, som jag tidigare har sagt, principiellt tveksam. Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 5 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Den svenska polisen har människornas förtroende. Det framgår av en färsk opinionsundersökning. Helhetsbilden av polisen är t.o.m. positivare nu än för 10 år sedan, då en liknande enkät gjordes. Polisens roll i samhället har förändrats betydligt under det senaste decenniet. Det beror bl.a. på de förändringar som skett i brottslighetens omfattning och karaktär. Vi har stora förväntningar på polisen i fråga om att upprätthålla lag och ordning. Samtidigt har polisens läge i den offentliga debatten tenderat att bli alltmer utsatt. Förra höstens våldsamma och ensidiga fokusering av ”polisvåldet” föranledde en polis i Stockholmsområdet att skriva följande: ”Varför misstros vi så, varför behandlas vi inte som vanliga människor? Jag vill vara en del av samhället. Jag vill känna att jag jobbar för samhällets och förhoppningsvis för individens bästa. Jag vill tro att det är allas vårt mål att bibehålla och förbättra det samhälle vi lever i och jag vill tro att massmedia fyller en viktig funktion i detta.” Uttalandet tyder på uppgivenhet. Enskilda polismän tycker att de saknar stöd i sitt arbete. En undersökning bland polispersonal i Stockholm visar att 90 96 angett att de upplever arbetet som psykiskt påfrestande. Det finns en tendens till en ökning av det direkta våldet mot polismän som är oroande. Polispersonalens arbetsmiljö måste i ökad utsträckning uppmärksammas. Vi behöver en bred analys av polisyrket i syfte att klarlägga vilka krav som skall ställas på polisen med hänsyn tagen till arbetsmiljö och rättssäkerhet. Vid mitten av 1970-talet rådde en besvärande vakanssituation inom polisen. Särskilt Stockholmsområdet var hårt drabbat. För att så snabbt som möjligt komma till rätta med den ohållbara situationen ökade man polisutbildningen under slutet av 1970-talet. Tre år i rad var intagningen till polisutbildningen ca 800. Tack vare dessa kraftfulla insatser från tidigare regeringars sida har vi kommit till rätta med vakanssituationen inom polisen. Under detta budgetår minskas intagningen dramatiskt till 200 platser i aspirantutbildningen. Från centerns sida motsatte vi oss denna nedskärning. Regeringen föreslår nu, vilket godtas av utskottets socialdemokrater, moderater och folkpartister, att grundutbildningen av poliser under de tre närmaste åren skall vara 200 per år. Det innebär, att polisens personella resurser minskas med en takt av minst 200 poliser per år. Från centerns sida tar vi avstånd från denna nedskärning av polisorganisationen. Vi hari motion till årets riksmöte föreslagit att 300 polisaspiranter skall antas under budgetåret 1984/85. Det är samma antal som rikspolisstyrelsen har föreslagit. Vidare begär vi en plan för polisutbildningens dimensionering under resten av 1980-talet. I reservationerna 1,2 och 3, vilka jag yrkar bifall till, har vi följt upp våra motionsförslag. Jag vill här närmare motivera våra ställningstaganden. I budgetpropositionen säger departementschefen, att vi f.n. har omkring 1000 polismän som har genomgått grundutbildning och fullgjort s.k. alterneringstjänstgöring, men som ännu inte har fått tjänst inom ett polisdistrikt. Det är mot denna bakgrund som justitieministern bedömer att antagningen bör begränsas till 200 för både nästa och de därpå följande två budgetåren. Vi i centern delar inte denna uppfattning. Uttalandet om de 1 000 färdigutbildade poliserna kan rimligen inte tolkas så, att dessa är arbetslösa. I stället torde förhållandet vara att de tjänstgör inom polisväsendet då ordinarie befattningshavare av olika skäl är förhindrade. Om vi framöver vill behålla antalet poliser på nuvarande nivå, måste vi ha klart för oss hur många poliser som av olika anledningar kommer att sluta sina tjänster de närmaste åren och utbilda i takt med avgångarna. Rikspolisstyrelsen har gjort en prognos, som visar att det kommer att ske en genomsnittlig avgång på drygt 400 för tiden fram till 1987. Under kommande treårsperiod är utbildningsbehovet enligt rikspolisstyrelsen 1 300 i stället för de föreslagna 600. Polisberedningen har i betänkandet Rekrytering och utbildning inom polisväsendet en prognos om grundutbildningens omfattning från år 1986 och de närmaste åren därefter, som utgår från en årlig rekrytering av 500 polisaspiranter. Polisberedningen uttalar att antalet elever vid den nuvarande grundkursen varierat från 800 per år ner till 200 elever för innevarande budgetår. Under senare år har emellertid det genomsnittliga antalet elever varit 400-500, vilket enligt beredningen även motsvarar det teoretiska rekryteringsbehovet i en storleksmässigt oförändrad polisorganisation. Polisberedningen har således slagit fast att behovet av polisutbildning är 400-500 elever per år. Helt klart kommer det beslut som utskottsmajoriteten föreslår att innebära en nedrustning av polisens personella resurser. Det är en jämfört med tidigare omvänd inställning, speciellt från socialdemokraternas och moderaternas sida. Naturligtvis kan de hänvisa till det statsfinansiella läget och hävda att vi måste spara. I centern är vi också medvetna om nödvändigheten av att minska utgifterna. Vi har i vårt budgetalternativ besparingar på omkring 10 miljarder. Vi ställer dock inte upp på att spara urskillningslöst. Vi menar att polisverksamheten är en så viktig del i vår rättsstat att vi måste behålla den intakt. Det har stor betydelse för rekryteringsarbetet och polisverksamheten i stort att det upprättas en långsiktig plan för polisutbildningens dimensionering. Vi anser det vara av stor betydelse för organisationen av polishögskolans arbete och därmed också för kvaliteten på den undervisning som där bedrivs att verksamheten kan planläggas för längre tidsperioder än ett år och att elevintagningen sker någorlunda jämnt över året. Vi har därför krav på —i år liksom förra året — att en plan upprättas för polisutbildningens dimensionering under resten av 1980-talet. När frågan behandlades förra året instämde utskottsmajoriteten i stort i centerkravet på en plan, men utgick från att frågan skulle lösas inom ramen för polisberedningens arbete. I år skriver utskottsmajoriteten något kryptiskt att utskottet utgår från att regeringen kommer att behandla den aktuella frågan — i den mån så ej redan kan anses ha skett genom proposition 1983/84:89 — i samband med redovisningen av de frågor som återstår för polisreformens fulla genomförande. En fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på från utskottsmajoriteten är om frågan om en plan för polisutbildningens dimensionering är slutbehandlad eller om den inte är det.

Herr talman! Folkpartiet stöder merparten av regeringens förslag när det gäller medelsanvisningen till polisväsendet. Vi delar uppfattningen att det är kampen mot den ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten och den grövre våldsbrottsligheten som måste prioriteras. Mot denna bakgrund ställer vi oss bakom regeringsförslaget om omvandling av 50 polistjänster till Eko-poliser. Däremot har vi ingen förståelse för att regeringen inte nu föreslår ytterligare resurser i kampen mot narkotikabrottsligheten. Utskottet påpekar i detta betänkande att narkotikamissbruket är ett av vår tids största sociala problem, och den uppfattningen delar vi väl alla i denna kammare. Tyvärr finns det inga tecken på att detta missbruk på något sätt håller på att avklinga. Snarare tycks det vara tvärtom. I praktiskt taget hela landet finns i dag riklig tillgång på narkotika, ofta mer lättillgänglig än illegal sprit. Narkotikamissbruket och därmed narkotikabrottsligheten måste därför mötas med förstärkta polisinsatser, något som också kommer till uttryck i folkpartiets reservationer. Vårt förslag är kostnadsneutralt. I annat sammanhang föreslås riksdagen besluta om en klumpsumma för narkotikabekämpningen. Den summan är avsedd att disponeras av regeringen och kan alltså även komma polisen till godo utöver det anslag som vi nu diskuterar. Denna anslagsprincip är milt sagt säregen. Riksdagen avhänder sig därigenom möjligheten att besluta om vad den vill prioritera inom narkotikabekämpningen. I efterhand, och om riksdagens ledamöter är alerta, kan vi möjligen via massmedia få reda på hur beviljade anslag har fördelats. I folkpartiets partimotion, En kamp mot narkotikamissbruket, hävdar vi att det behövs ytterligare resurser inom polisväsendet för att komma till rätta med narkotikabrottsligheten. Vi anser att det finns behov av fler narkotikarotlar och att dessa behov föreligger nu. I reservationer föreslår vi därför en omvandling av 20 tjänster från den arbetskraftsreserv som polisen har till narkotikapoliser och dessutom inrättande av ytterligare narkotikarotlar. Anslaget till polisens förvaltningskostnader bör därför höjas med 400 000 kr. I gengäld kan anslaget under A 2. Justitiedepartementet sänkas med motsvarande summa. Vårt förslag om större resurser för att bekämpa narkotikabrottsligheten belastar alltså inte budgeten utöver regeringens förslag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 6 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Polisverksamheten genomgår f. n. påtaglig omdaning. För några veckor sedan beslöt riksdagen om en polisreform, som bl.a. förstärker lekmannainflytandet i polisverksamheten och flyttar en del av polisens resurser från central till lokal nivå. I justitieutskottet förbereds just nu ett förslag från regeringen om en polislag som har arbetats fram av 1981 års polisberedning. Den har under remissbehandlingen fått ett positivt mottagande. Regeringen har också aviserat att förslag om ett andra steg av polisreformen, som bl.a. stärker den lokala polisverksamhetens möjligheter att anpassa resurserna till polisdistriktets behov genom s.k. fria resurser. Förslag kommer att lämnas till riksdagen i så god tid att det kan genomföras före den 1 juli 1985. Utöver detta har polisberedningen fått tilläggsdirektiv, som bl.a. berör den regionala polisverksamheten. Det kan betyda ytterligare reformförslag beträffande polisen under de närmaste åren. De förändringar som nu är aktuella — och jag vågar säga att det gäller även polislagen — har kunnat beredas och genomföras i bred enighet. Denna enighet om satsningarna på polisen återspeglas också i det utskottsbetänkande nr 22 som vi nu behandlar. I enskilda borgerliga partireservationer kan man visserligen se små ekonomiska avvikelser från regeringens förslag, men de har närmast karaktären av små krusningar på ett stilla hav. Centern vill t.ex. lägga till 10 milj.kr. till ett polisanslag, som uppgår till 3 777 834 000 kr. I affärsverksamhet kan det närmast ses såsom felräkningspengar. När det gäller de personella resurserna inom polisen har regeringen föreslagit en omfördelning av 50 polismanstjänster från övervakningspolisen till Eko-polisen. Mot detta har, inte överraskande, moderaterna rest invändningar. De anser i reservation 5 att behovet av resursförstärkningar mot Eko-brottsligheten inte ”gör sig gällande med sådan styrka” att regeringens förslag om ytterligare 50 Eko-poliser bör tillstyrkas. Detta är avslöjande för moderaterna. I går kväll hade jag möjlighet att i TV diskutera bl.a. med den moderate riksdagsmannen Lennart Blom. Han gav då besked om att moderaterna inte kan stödja de lagstiftningsåtgärder och liknande åtgärder mot denna brottslighet som regeringens Eko-kommission har föreslagit. Man borde söka andra lösningar, menade herr Blom, bl.a. en förstärkning av polisens resurser beträffande Eko-rotlarna. I dag möter jag här i kammaren Lennart Bloms partivän Björn Körlof i debatt om den resursförstärkning med 50 Eko-poliser som regeringen har föreslagit. Då får jag besked om att moderaterna anser att polisen inte alls skall ha några nya tjänster i kampen mot Eko-brottsligheten. Nu är ringen sluten, Björn Körlof. Nu kan ingen moderat komma och påstå att ni är beredda att göra något mot ekonomins brottslingar. Herrar Blom och Körlof har tillsammans låtit masken falla. F.n. arbetar ungefär 196 av vårt lands polismän på Eko-rotlarna mot en brottslighet, som torde omsätta 30-40 miljarder kronor årligen. Tolv gånger så många poliser arbetar mot snatteri och traditionell stöldbrottslighet, som omsätter bara ett par miljarder kronor årligen. I det läget skäms inte moderata samlingspartiet för att i en reservation i justitieutskottet säga att man kan ”ifrågasätta nyttan och behovet” av personalförstärkningar på Eko-rotlarna. Det står faktiskt så i reservationen. Enbart i Stockholm har polisen en balans på drygt 1 000 Eko-brottsärenden. Runt om i landet väntar mängder med Eko-mål på att bli åtgärdade. Resurser för spaning mot ekonomins brottslingar saknas nästan helt. I det läget säger moderaterna att man ifrågasätter nyttan och behovet av personalförstärkningar. Om ni moderater vore ärliga, borde ni till nästa val utforma en valaffisch där det kunde stå: ”Ekobrottslingar och fifflare kan vara trygga i moderaternas Sverige.” Det är sanningen, herr Körlof. Ännu några korta kommentarer vill jag göra. Folkpartiet har i reservation 4 föreslagit ytterligare 30 polistjänster för narkotikabekämpning. Det råder ingen delad mening mellan folkpartisten och övriga i justitieutskottet om behovet av resursförstärkningar i kampen mot narkotikabrottsligheten. I juni månad i fjol tillförde också regeringen narkotikapolisen 100 polismanstjänster. Regeringens narkotikakommission har föreslagit att 25 polismän tillförs narkotikarotlarna. Departementschefen har anmält att prövning av det förslaget skall ske under senare delen av året i samband med prövningarna av andra åtgärder mot narkotika och narkotikabrottslighet. Samtliga i utskottet, utom folkpartisten, har accepterat regeringens förslag på den punkten. I några motioner har föreslagits att nya rotlar inrättas. F. n. finns länsrotlar i 24 polisdistrikt, lokala rotlar i ytterligare 6 distrikt och en rotel i rikspolisstyrelsen. Narkotikakommissionen har också haft synpunkter på rotelindelningen. De frågorna ankommer det på regeringen att pröva. Något uttalande från riksdagen har justitieutskottet inte ansett behövligt. Ulf Lönnqvist m.fl. i Stockholm har även i år aktualiserat frågan om ändrad polisdistriktsindelning i Stockholm. Justitieutskottet har i betänkandet understrukit att det finns betydande skillnader i storlek mellan de nuvarande polisdistrikten i Stockholm. Detta kan vålla problem, men det bör ankomma på regeringen att pröva en ändrad distriktsindelning. Handens polisdistrikt anser motionärerna bör tillföras ökade resurser. Det polisdistriktet har också, sedan Ulf Lönnqvist m.fl. senast motionerade om förstärkningar, tillförts nya tjänster: en ny kriminalinspektörstjänst, en omvandlad kriminalinspektörstjänst och — fr.o.m. den 1 januari i år — 16 polismän utöver personalstat och 20 polisaspiranter, som rikspolisstyrelsen har placerat i Handens polisdistrikt. En sådan framgång med en resursmotion, avslagen av riksdagen, torde ingen annan här i kammaren ha haft under senare år. Justitieutskottet anser det inte heller i år nödvändigt med något uttalande om ytterligare förstärkningar. Samma bedömning har utskottet gjort när det gäller de motioner som krävt polishusbyggen. Till sist har justitieutskottet behandlat en motion av Marianne Karlsson från centern, motion 1149 om återinförande av titlar eller yrkesbeteckningar i våra pass. Motionären anser att man kan bli mycket väl bemött i utlandet, om man i sitt pass har en fin svensk titel. Marianne Karlsson vill att personer med dessa fina titlar skall kunna få ett bättre bemötande utomlands när de visar upp sina pass än vad svenskar utan titel i passet eller svenskar med mindre fina titlar kan få. Justitieutskottet har enhälligt ansett att det inte är någon riksdagens uppgift att göra något uttalande i den riktningen och avstyrker därför motionen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 22 på samtliga punkter.

Herr talman! Arne Nygren säger att centerreservationerna utgör små krusningar på ett stilla hav och att det är felräkningspengar på 10 miljoner som det hela rör sig om. 10 miljoner kanske inte Arne Nygren tycker är så mycket, såvitt jag förstår. Då kan jag inte heller förstå varför han inte stödde centerns krav på att öka platsantalet från 200 till 300 när det gäller grundutbildningen för poliser. Uppgiften att det skulle finnas 1 000 tillgängliga och överflödiga poliser tas till intäkt för att dramatiskt skära ned polisutbildningen, men jag tycker verkligen att den uppgiften måste ifrågasättas. Den är en statistisk skrivbordsprodukt som inte återspeglar verkligheten. Jag är övertygad om att de här poliserna är i tjänst inom polisväsendet, t.ex. då ordinarie befattningshavare av olika skäl är förhindrad. Utan deras arbete skulle verksamheten inte fungera i normal omfattning. Ett annat förhållande som inte nämnts i något sammanhang i budgetpropositionen eller här i debatten är den övertid som poliserna har. Under de senaste åren har det varit ett övertidsuttag som motsvarar ungefär 800 årsarbetskrafter. Den siffran bör väl begrundas när det gäller dimensioneringen av utbildningen. Övertiden ger en falsk bild av resurserna. Också ur arbetsmiljösynpunkt är övertiden värd att uppmärksammas. Jag vill fråga Arne Nygren om han tycker att det är riktigt och lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt att pressa poliserna till övertidsuttag motsvarande 800 årsarbetskrafter.

Herr talman! Jag hade hoppats att vi skulle kunna äta middag i lugn och ro, men det blir tydligen inte riktigt så efter Arne Nygrens senaste anförande. Han sade, och det berördes också av Gunilla André, att de borgerligas reservationer var som krusningar på en annars lugn yta, men plötsligt drog ett slagskepp fram över havet och det sköts ordentligt skarpt. Jag måste svara Arne Nygren på ett antal av de ganska grova anklagelser som han gjorde. Han sade bl.a. att i moderaternas Sverige lever ekonomiska brottslingar och fifflare tydligen trygga. Det tycker jag var ett för den här kammaren ganska otrevligt uttalande, måste jag säga. Det var ändå under borgerliga regeringar som vi började bygga upp Eko-rotlarna ute i landet, började satsa på att utbilda poliser mot ekonomisk brottslighet. Det var under borgerliga regeringar som brottsförebyggande rådet fick i uppdrag att starta utredningar om hur man skulle komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Arne Nygren känner väl till detta, men det ingår i den socialdemokratiska retoriken att det inte gjordes någonting under borgerliga regeringar och att vi motarbetar förslag som går ut på att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att ni bör hålla er för goda för att fortsätta den typen av debatt. Den är inte med sanningen överensstämmande. Jag kan inte påminna mig något förslag, som framförts i Sveriges riksdag och som handlar om att komma till rätta med ekonomisk brottslighet eller att skärpa straff för ekonomisk brottslighet, som vi har motsatt oss, om vi har varit övertygade om att detta är den riktiga metoden att komma åt dessa brott men inte samtidigt slår sönder möjligheterna att bedriva näringsverksamhet här i landet. Det är detta diskussionen hela tiden har handlat om. Jag tycker att det känns obehagligt att vi skall behöva föra debatten på den nivå som Arne Nygren nu lånade sig till. Några synpunkter till. Vår kritik mot omfördelning av 50 polismän knyter sig till principer. Börjar vi omfördela poliser inom gällande ramar i än den ena än den andra riktningen, utan att rikspolisstyrelsen har framfört synpunkter på vad den tycker är vettigt att prioritera inom polisverksamheten, då tror jag att landets riksdag är inne på fel väg. Jag tror alltså att man i det väsentliga skall överlåta åt rikspolisstyrelsen att göra prioriteringar i fråga om var man skall sätta in polismän för att komma åt brottslighet. Arne Nygren lät siffrorna flöda om hur den ekonomiska brottsligheten i landet breder ut sig och hävdade att vi därför behöver satsa på att angripa det slaget av brottslighet. Det ligger säkert mycket i detta. Då vill jag bara påpeka att brottsförebyggande rådet så sent som i förra veckan presenterade en stor undersökning om våldsbrottslighetens utveckling här i landet som otvetydigt pekar på att våldsbrottsligheten breder ut sig, att den blir grövre och att den drabbar fler människor i samhället. Mot den bakgrunden måste man också överväga vilka prioriteringar som skall göras, och det framgick av mitt inledningsanförande att det mot den bakgrunden kan te sig tveksamt — i varje fall — att göra en omprioritering som innebär att man tar poliser från övervakningsoch ordningsverksamhet och flyttar över dem till Eko-verksamhet. Våldet drabbar ju ytterst enskilda människor i vårt samhälle, och vi tycker att man skall diskutera den här typen av prioriteringar seriöst och sakligt. Det är en viktig debatt, och jag tycker att Arne Nygren har anledning att ta tillbaka uttalandet om att Eko-brottslingar och fifflare lever säkert och tryggt i moderaternas samhälle.
Herr talman! Riksdagsledamöters och de olika riksdagspartiernas kamp mot narkotikan varken kan eller bör styras av promemorior från narkotikakommissionen, hur väl underbyggda dessa än är. Riksdagen skall inte avhända sig rätten att besluta om vad den vill prioritera. Särskilt när det gäller vårt lands största sociala problem skall vi inte behöva läsa i tidningarna vad vi skall besluta. Vårt förslag till fler narkotikapoliser är överblickbart för riksdagsledamöterna, och det är ett förslag som kan antas nu och i dag.
Herr talman! För att försöka klara det här före middagsuppehållet skall jag begränsa mig till en mycket kort replik. Jag vill säga till Björn Körlof att upphovsmannarätten till 1970-talets åtgärder mot ekonomisk brottslighet har rikspolisstyrelsen. Det gjordes oerhörda insatser också på 1960-talet med alla razzior i deklarationshänseende osv. Dessa insatser utvecklades efter AMOB-rapporten. Det arbetades fram många rapporter i brottsförebyggande rådet. De antogs bara till en del av de borgerliga regeringarna; de flesta kom inte fram i ursprungligt skick eller lades åt sidan och ledde inte till åtgärder under de sex åren. Det är riktigt att vi behöver åtgärder också mot våld och narkotika, och det är ju dessa omprioriteringar som vi måste göra i ett läge där vi inte har ytterligare resurser. Detta, vill jag säga till Gunilla André, är just orsaken till att vi i dag kan gå ned något litet när det gäller utbildning och intagning av aspiranter: Vi har inte resurser numera till att öka polisbeståndet här i landet. Vi kunde göra det under de ekonomiskt goda åren i mitten på 1970-talet, när vi fick 400-600 nya poliser per år. Sedan förstördes samhällsekonomin. I dag kan vi inte öka på med några poliser, och då behöver vi inte heller öka utbildningen mer än vad som sker i dag.

Herr talman! Vad gäller Arne Nygrens replik före middagsuppehållet kan vi konstatera att Arne Nygren onekligen har svårt med sina motstridande argument. Arne Nygren säger att det är både för många poliser och för få. Det är så litet pengar att man kan tala om felräkningar, men samtidigt är det för mycket pengar så att vi inte har råd. Hur förhåller det sig egentligen? Anser Arne Nygren att det finns för många poliser som går och dräller utan arbetsuppgifter? Om svaret är ja, är det i så fall rimligt med ett övertidsuttag som motsvarar 800 årsarbeten? Jag skulle uppskatta om jag fick svar på mina frågor. Vidare skulle jag vilja fråga när det gäller planen för polisutbildningen: Betyder utskottsmajoritetens skrivning att frågan återkommer — eller kommer den inte tillbaka? Arne Nygren anser också att det var de tidigare regeringarna som raserade svensk ekonomi. Vi är vid det här laget ganska vana vid att socialdemokraterna försöker att skylla ifrån sig på andra. Men, Arne Nygren, är det inte litet pinsamt att fortfarande behöva skylla på de icke-socialistiska regeringarna när det gäller hur många poliser vi skall utbilda? Socialdemokraterna har ju faktiskt haft makten i över ett och ett halvt år.
Herr talman! Jag hade inte svårt med motstridande argument, utan jag hade svårt med tiden före middagsuppehållet. Jag skulle ha kunnat utveckla svaret till Gunilla André. Nu frågar Gunilla André om jag anser att vi har för många poliser. Svaret är nej. Det skulle naturligtvis ha varit mycket enklare att genomföra förstärkningarna till eko-polisen, narkotikapolisen och till våldsrotlarna om vi hade haft den samhällsekonomi som vi hade i mitten av 1970-talet och som möjliggjorde inrättandet av flera hundra nya tjänster varje år. Men, Gunilla André, den samhällsekonomin har vi inte i dag, utan nu har vi hundratals miljarder kronor i statsskuld, hundratals miljarder i upplåning utomlands. Vi måste klara vår ekonomi innan vi kan anse att vi har råd med att satsa på bl.a. fler poliser. Det här känner Gunilla André till, så det behöver vi inte föra någon debatt om nu. Jag kan också säga att jag inte tycker att det är rimligt med ett övertidsuttag av det slag som Gunilla André redovisade. Det är dess värre inte så lätt för polisledningarna att reglera tidsåtgången, därför att man ibland måste in i arbetsuppgifter som kräver extraordinär tidsåtgång. Då uppstår sådana här problem. Till sist. Om jag minns rätt sade jag inte att det var borgerliga regeringar som hade raserat ekonomin. Jag sade att vi i mitten av 1970-talet hade en välordnad samhällsekonomi som medgav vissa satsningar. Vidare sade jag att vi i dag inte har den samhällsekonomin. Jag nämnde inte vilka som har regerat och förändrat samhällsekonomin under den tid som gått sedan dess. Det var Gunilla André som drog den slutsatsen.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten är ett mycket stort samhällsproblem, kanske vår tids största kriminalpolitiska problem. Samhället går miste om skatter och avgifter för ca 14 miljarder kronor per år. Det innebär att varje hederlig skattebetalare får skjuta till 4 000 kr. årligen. Konkurrensen mellan företag snedvrids. Det blir svårare att styra samhällsekonomin, och samhällssolidariteten uppluckras. Det finns inga tecken på att den ekonomiska brottsligheten har minskat. Den har tvärtom ökat mer än den traditionella brottsligheten. De tre kapitalistiska partierna visade under sina regeringsår ingen som helst vilja att komma till rätta med dessa problem. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har nu lagt fram sitt slutbetänkande. Det gäller ett trettiotal betydelsefulla betänkanden, rapporter m.m. Motståndet från högern och likasinnade grupper är kompakt. Förklaringen är ju att de vill ha ett annat samhälle än det solidariska samhälle som vi socialdemokrater vill ha. Kommissionen, i vilken bl.a. Arne Nygren ingått, har arbetat snabbt och bra. Nu gäller det för regeringen att lägga fram förslagen till höstriksdagen. Justitieutskottets betänkande 1983 84:599. I motionen begär jag att en eko-rotel inrättas i Norrköpings polisdistrikt. Av betänkandet framgår att regeringen föreslår att resurserna inom polisväsendet omfördelas, så att 50 polismän avdelas för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Dessa 50 nya tjänster innebär i och för sig inte någon särskilt stor resursförstärkning. Resurserna borde ändå räcka till både en förstärkning av befintliga eko-rotlar och inrättandet av en rotel i Norrköping — landets fjärde största polisdistrikt. I 24 polisdistrikt finns det i dag ekonomiska rotlar. Jag anser att vi skyndsamt måste inrätta rotlar där behoven är störst. I Norrköpings polisdistrikt finns det i dag 317 polismän, av vilka 100 är kriminalpolismän. På bedrägeriroteln, den del av kriminalavdelningen som utreder ekonomisk brottslighet, finns det 10 befattningshavare. I distriktet finns det en narkotikarotel och en stor tullorganisation, mellan vilka det råder ett intimt samarbete. Likaså har kronofogdemyndigheten en nyupprättad ekonomisk rotel. Förhoppningsvis blir också den kontakten fruktbärande. Vidare vill jag framhålla den lokala skattemyndigheten inom distriktet, vilken har en stor organisation. Till detta kommer alla de statliga verk som under 1970-talet placerades i Norrköping. I detta stora polisdistrikt saknas alltså en eko-rotel. Beträffande statsmakternas beslut om eko-rotlar anges i direktiven att deras huvudsakliga uppgift skall vara att spana, uppdaga och utreda grov ekonomisk brottslighet. I Linköping — där det finns en eko-rotel — är arbetsbelastningen så stor att man endast i mycket begränsad omfattning kan bedriva ekonomisk spaning och utredning som gäller Norrköping. Lokalkännedomen i spaningssammanhang är ovärderlig. Norrköpingsdistriktet har en stor geografisk utbredning — från Södermanlandsgränseni norr till Smålandsgränsen i söder. I väster avgränsas distriktet av Göta kanal och i öster av hela den östgötska skärgården. Inom Norrköpings polisdistrikt ligger kommunerna Finspång, Söderköping och Valdemarsvik samt många andra folkrika orter, vilka tillhör Norrköpings kommun. Med undantag för fem sex stora industrier är det kännetecknande för distriktet att en mångfald småbolag erfarenhetsmässigt arbetar med ekonomiskt både lagliga och olagliga medel. Rimligtvis kan man inte begära att några få polismän i Linköping skall kunna utföra en effektiv spaningsoch utredningsverksamhet när det gäller ekonomiska brott i ett så vidsträckt och tätbefolkat område. Norrköpings polisdistrikt har den största arbetsbelastningen och är av detta skäl det största av polisdistrikten i Östergötland. En ekonomisk rotel i Norrköping är väl befogad i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag delar utskottets skrivning, vari sägs att resurserna skall satsas där behoven är störst. Regeringen borde därför skyndsamt inrätta en ekonomisk rotel i Norrköping — där är behoven mycket stora.

Herr talman! I betänkande nr 22 från justitieutskottet, som vi behandlar nu, berörs också motion nr 1525 från vänsterpartiet kommunisterna. Den rör inte anslag utan krav på en utredning. Det kravet har vi fört fram under många år. Därför finns det ingen anledning att utförligt argumentera för vad som ligger bakom kravet på en utredning. Utredningskravet handlar om säkerhetspolisens organisation och verksamhet. Liksom utskottet i svaret på vår motion hänvisar till tidigare års beslut angående motiv, kan jag göra samma sak. Därmed kan jag bli tämligen kortfattad. Först och främst vill jag klargöra att det från motionärernas sida inte handlar om ifall Sverige skall ha en säkerhetspolis eller ej. Vi är helt klara över att vi skall ha det. Däremot anser vi att folket måste ha ett fullständigt förtroende också för denna del av polisverksamheten i landet. Mot bakgrund av en del händelser som har inträffat av och till menar vi att det skulle vara nyttigt för förtroendet för denna polisverksamhet om den blev föremål för en utredning, där alla riksdagspartier, alltså även vpk, var representerade. Detta är vårt motionskrav. I debatten den 18 maj 1983, alltså för mindre än ett år sedan, lämnades vissa öppningar för att det skulle kunna komma att bli en sådan översyn. Motionen avstyrks av justitieutskottet med motiveringen att den ordning som säkerhetspolisen arbetar efter nu har funnits så kort tid att det därför inte finns anledning att f. n. göra en sådan översyn som motionärerna yrkar på. I utskottets skrivning lämnas emellertid en liten öppning, som jag vill ta fasta på. Där står följande: ”Enligt utskottets mening saknas uppenbarligen f.n. — innan den nya ordningen för säkerhetstjänstens verksamhet hunnit vara i tillämpning någon nämnvärd tid — skäl att föranstalta om en utredning för att granska säkerhetstjänstens organisation och verksamhet. Utskottet avstyrker därför bifall till motion 1983/84:1525.” Utskottet kan alltså tänka sig en sådan översyn som vi yrkar på, men inte nu. Min fråga är: När kan utskottet anse tiden vara mogen? Eftersom vi i så många år har begärt en översyn tycker vi att tidpunkten för en sådan nu börjar närma sig. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till motion 1983/84:1525. Det måste jag göra på grund av att vi inte är företrädda i justitieutskottet och därför icke kan ha någon reservation fogad till betänkandet.
Herr talman! Per Israelsson ställer en fråga till mig, men svarar egentligen samtidigt genom att referera till utskottets betänkande. Det är riktigt att justitieutskottet har sagt att säkerhetspolisen bör få arbeta en tid med den nya organisationen innan man gör någon utvärdering och ser om det behövs en översyn. Det var också vad Per Israelsson läste ut av betänkandet. Jag får hänvisa till den argumentationen.
Herr talman! Jag kan bara säga att vi förväntar oss att det inte skall gå alltför lång tid innan vi får den begärda översynen. Den har vi, som sagt, arbetat för i många år. Jag vill återigen påminna om att det behövs en sådan översyn för att folket skall få ett ordentligt förtroende för säkerhetspolisens verksamhet.